Herr talman! Karl-Erik Svartberg och jag har samma uppfattning när det gäller försvaret på västkusten och det beklagliga i neddragningarna vid KA 4. Karl-Erik Svartberg refererade överbefälhavarens uppfattning om betydelsen av officershögskolan på KA 4. Men överbefälhavarens ursprungliga förslag var ju att utbildningen vid KA 4 icke skulle reduceras. Den personalreduktion som var nödvändig skulle åstadkommas genom ytterligare reducering av statsoch förvaltningsorganisationen — däremot inte av utbildningsverksamheten. Nu vill man både reducera utbildningsverksamheten och flytta officershögskolan till Karlskrona. Detta innebär sammantaget en icke acceptabel uttunning av KA 4:s möjligheter att agera på ett tillfredsställande sätt när det gäller insatsoch mobiliseringsberedskapen. Hade socialdemokraterna kunnat ställa upp på det moderata yrkandet om anslagsramarna till försvaret hade vi troligen, Karl-Erik Svartberg, haft betydligt bättre möjligheter att göra oss hörda när det gällde västkustens intressen i försvarsfrågan.

Herr talman! Det sista stämmer inte alls, Sonja Rembo. Anslagsramarna har ingenting med den här frågan att göra — det är bara att fråga ordföranden i försvarsutskottet, Per Petersson! Han var med i försvarskommitténs arbetsutskott, och han har varit med i försvarskommittén. Han har tillsammans med de andra i försvarskommittén — jag beklagar att även mina partikamrater har landat på den ståndpunkten — föreslagit att KA 4 skulle reduceras. Han har gjort klart att han förespråkar en högre anslagsram. Det har alltså inte med den här saken att göra. Sedan vill jag bara påpeka att överbefälhavaren lämnat den konkreta uppgiften att officershögskolan kvar på KA 4 inte har den betydelse för insatsberedskapen och de operativa möjligheterna på västkusten som vi har hävdat i våra motioner. Jag böjer mig för sakkunskapen. Betecknande är också att man i en uppvaktning från Göteborg och militärkommando väst hos försvarsutskottet pläderade för marinens sjukvårdsskola men inte för ett bibehållande av officershögskolan. På direkt fråga konstaterade man sedan att man också ville ha kvar officershögskolan. Här fanns alltså inte heller hos överbefälhavaren den tyngd i argumentationen som ÖB i övrigt hade när det gällde västkustens försvar.

Herr talman! Det ekonomiska försvaret utgör en viktig del av totalförsvaret. Dess syfte är att vi skall kunna klara försörjningen med nödvändiga varor och tjänster i olika krissituationer. De åtgärder som vidtas inom det ekonomiska försvarets område berör många myndigheter, organisationer och företag. Med två propositioner — försvarspropositionen och tekopropositionen — som riksdagen nu skall ta ställning till har ett omfattande utredningsarbete som berör det ekonomiska försvaret slutförts. 1978 års försvarskommitté har i sina betänkanden behandlat bl.a. det ekonomiska försvarets inriktning under den kommande försvarsbeslutsperioden. På energiområdet har 1980 års oljelagringskommitté behandlat vissa frågor inom oljesektorn samt beredskapslagringen av kol, uran och gas. En särskild utredare har sett över den svenska försörjningen med kvävegödsel och ammoniak. På beklädnadsområdet har tekodelegationen och berörda myndigheter inkommit med utredningsmaterial. Jag vill inledningsvis framhålla att regeringens förslag till mål och inriktning i stort av det ekonomiska försvaret ligger helt i linje med försvarskommitténs förslag. Jag vill uttrycka min glädje över att vi också i riksdagen tycks uppnå en stor politisk enighet kring detta förslag. Förutsättningarna för det ekonomiska försvaret har under de senaste decennierna förändrats. Den ständigt pågående strukturomvandlingen har varit en förutsättning för den snabba välståndsökningen i det svenska samhället. Effektiviteten i den svenska ekonomin har kunnat ökas genom specialisering till de områden där den inhemska produktionsapparaten har de relativt sett bästa produktionsförutsättningarna. Detta har emellertid inneburit att sårbarheten inom vissa sektorer samtidigt har ökat. Samhällets komplexitet och olika sektorers inbördes beroende gör det allt svårare att med rimliga insatser följa utvecklingen och vidta erforderliga beredskapsåtgärder. Det blir därför allt angelägnare att i planeringen fastställa vilka krav som i första hand måste tillgodoses samt vilka beredskapsåtgärder som därvid måste prioriteras. Det blir då nödvändigt att i största möjliga utsträckning låta näringslivets egen förmåga utnyttjas för att lösa förekommande uppgifter under kriser och i krig. Jag skall nu kortfattat kommentera några av de förslag som lämnas Först vill jag beröra några av de medel vi har för att tillgodose försörjningsberedskapen. Jag uppehåller mig då främst vid sådana medel som föreslås få en delvis ny utformning eller betoning. En ”ny” beredskapsåtgärd som jag tror kan bidra till att både förbättra och förbilliga beredskapen gäller möjligheterna att redan i icke-kristid förbereda handelsutbyte i kristid med andra länder. Med hänsyn till bl.a. möjligheten att upprätthålla transporter i avspärrningsoch krigssituationer samt allmänna handelsoch neutralitetspolitiska bedömningar torde förberedelser för sådan krisimport från i första hand nordiska grannländer komma i fråga. Beredskapslagring är en viktig, men kostnadskrävande, uppgift inom det ekonomiska försvaret. Det finns därför skäl att överväga om lagringsverksamheten skulle kunna ytterligare förbättras genom att näringslivet fick ett större ansvar än i dag på detta område. Såväl ekonomiska som administrativa skäl kan tala härför. Lagren kan sannolikt därigenom också hållas mer aktuella och bättre anpassas till strukturförändringar i samhället. Jag avser att—i enlighet med önskemål som framförts, bl.a. här i riksdagen —i dagarna föreslå regeringen att tillsätta en utredning som skall behandla denna fråga. I propositionen föreslås en ökad satsning på forskning och utveckling för att finna substitut till sådana varor som normalt importeras. Även på detta område finns sannolikt en hel del att göra för att förbättra och förbilliga vår beredskap. En viktig rationaliseringsåtgärd utgör förslaget om en ny och förenklad form för lån och garantier till företag som tillhandahåller försörjningsberedskapstjänster. Avsikten är att samhället skall kunna upphandla försörjningsviktiga tjänster som t.ex. hållande av produktionskapacitet, framtagande av substitut eller hållande av lager och därvid ”betala” med för varje situation skräddarsydda lån eller garantier. Dessa skall normalt skrivas av under den tid som försörjningsåtagandet gäller. Jag är särskilt tillfredsställd över att vi om förslaget antas kommer bort från begreppet ”stöd” inom försörjningsberedskapen och i stället betalar för köpta tjänster. Ytterligare en ny åtgärd som jag vill nämna är förslaget om ökad flexibilitet i användningen av de rörliga krediter om drygt 1 miljard kronor som regeringen har i riksgäldskontoret för beredskapsåtgärder. Härigenom blir det möjligt att bl.a. använda dessa krediter för tidigareläggning av upphandling av varor för beredskapslagren, om stora prisökningar förutses. Jag övergår nu till att kommentera de förslag som lämnas i förslagspropositionen inom några av de viktigaste försörjningsområdena. Beträffande gödselmedelsförsörjningen föreslås att den skall baseras på fortsatt ammoniaktillverkning inom landet, på beredskapslagring av tjockolja för denna tillverkning, på förberedd krisimport från Norge samt på beredskapslagring av färdiga kvävegödselmedel. Som yttersta beredskapsresurs för långvariga kriser skall förberedelser göras för byggande av en ammoniakfabrik, som baserar sin tillverkning på inhemska råvaror. Med denna kombination av åtgärder får vi en väsentlig förbättring av beredskapen på detta område. Inom beklädnadsområdet inriktas verksamheten på att i första hand tillgodose försörjningsberedskapen i fråga om grundtextilier och skor samt sjukvårdens och försvarsmaktens särskilda behov. Nu gällande planeringsnormer för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet skall ses över. Jag kommer att närmare redogöra för de förslag som lämnas på detta område i samband med riksdagens behandling av tekopropositionen i nästa vecka. På energiområdet föreslås att den statliga oljelagringen av besparingsskäl utsträcks i tiden fr.o.m. 1984 t.o.m. 1986. Därmed blir belastningen på folkhushållet för oljeköpen mindre under de båda kommande budgetåren. För att denna beräknade minskning av utgifterna skall komma statsbudgeten till godo föreslår regeringen samtidigt att oljelagringsfonden — från vilken oljeköpen hittills finansierats — avskaffas och att den särskilda beredskapsavgift på bensin och vissa oljeprodukter som fyllt på fonden upphör och ersätts av en lika hög bensinskatt och allmän energiskatt. I detta sammanhang vill jag framhålla att kostnaderna för genomförandet av oljelagringsprogrammet naturligtvis är svåra att förutse på grund av varierande världsmarknadspriser på olja och förändringar i dollarkursen. Avsikten är dock att den kvantitativa uppbyggnaden enligt gällande program skall kunna fullföljas även i ett läge med stigande priser. Som exempel på vilket utslag prisoch valutaförändringar får för oljelagringen kan jag nämna att den inlagring av 950 000 m? råolja som planeras för det kommande budgetåret i försvarspropositionen beräknades kosta 1 178 milj.kr. Detta var i prisläge november 1981. I dagens prisläge, maj 1982, uppgår kostnaden till 1 226 milj.kr., således en ökning med ca 50 milj.kr. Förslaget om ett särskilt förslagsanslag för att finansiera prishöjningar på olja skall ses som ett rimligt sätt att lösa detta problem. Eftersom inlagringen i de väldiga bergrummen av tekniska skäl helst skall ske på hösten, går det inte tidsmässigt att begära medel på tilläggsbudget och invänta dennas behandling i riksdagen. Det är min bedömning att de framlagda förslagen beträffande oljelagringen, tillsammans med gällande regler för tvångslagring av olja, möjliggör en tillfredsställande beredskapsnivå på detta område. Inom metallområdet aviseras i propositionen en ökad fredskrislagring av legeringsmetaller redan under innevarande budgetår. Jag kan med anledning härav informera om att regeringen med beslut den 15 april ställde 35 milj.kr. av reserverade medel till överstyrelsens för ekonomiskt försvar förfogande för en sådan lagring. Herr talman! Förslaget till inriktning av det ekonomiska försvaret kännetecknas av en strävan att åstadkomma ett effektivt ekonomiskt försvar inom ramen för de resurser som kan avdelas. Det är min övertygelse att vi därvid kommer att bli bättre rustade att klara våra försörjningsproblem i krissituationer av olika slag.

Herr talman! Knappast någon gång tidigare har ett så omfattande utredningsoch beredningsunderlag föregått ett försvarsbeslut. Men aldrig tidigare har heller ett försvarsbeslut, i vissa delar, varit så omfattande och långsiktigt bindande. Fyra betänkanden från 1978 års försvarskommitté med långtgående bedömningar om säkerhetspolitiken och totalförsvaret utgör en del av underlaget. Därutöver har specialstudier gjorts om fredsorganisationen under 1980-talet, flygplansfrågan och civilförsvarets starkare bindning till kommunerna. Nya synsätt och, på sikt, viktiga förändringar av vårt ekonomiska försvar är också värda att uppmärksammas. Det är inte min avsikt att nu göra några ingående granskningar av allt detta material och väga de förslag som framlagts i dessa dokument mot propositionens. Men några områden vill jag ändock närmare gå in på och kommentera. När det gäller de säkerhetspolitiska bedömningarna och målen för dessa och Sveriges roll i Norden är det värdefullt att konstatera att den nuvarande regeringen återvänt till uttryckssätt och formuleringar som vi som parti och en enig försvarskommitté står bakom. Mindre utflykter från en enig grundsyn i dessa frågor av tidigare statsråd och obetänksamma uttalanden av nuvarande kan så småningom falla i glömska och har förhoppningsvis ej vållat någon bestående skada. I vår partimotion 2276 har vi socialdemokrater framhållit vikten av att inför det nu aktuella försvarsbeslutet få en större förståelse för behovet av att förstärka de civila delarna av totalförsvaret. Framgång har så till vida vunnits att försvarskommittén föreslagit betydande resursökningar för dessa ändamål. Regeringen har dess värre inte i alla avseenden följt upp dessa förslag, vilket är att beklaga. Vår bedömning är ändock att samtliga partier understryker vikten av att civilförsvaret får resurser som motsvarar de krav på kompetens och kapacitet som vi alla ställer på civilförsvaret. Utskottets förslag om medelsanvisning enligt vår motion, utan den av regeringen föreslagna begränsande formuleringen, anser jag bekräftar denna uppfattning. Utskottet är i allt väsentligt enigt i sin syn på civilförsvaret, något som är värdefullt och bör utgöra en god grund för den fortsatta verksamheten. En liten markering finns ändock i en delfråga om hur kontrollen av skyddsrum skall bedrivas. Utskottsmajoriteten — undantagna är moderaterna — anser att behövlig kompetens numera finns i våra kommuner och att någon särskild besiktningsorganisation knuten till länsstyrelserna ej är behövlig. Reservation nr 16 bör alltså avslås på dessa grunder. Ekonomiskt försvar eller kanske med ett bättre uttryck försörjningsberedskap i kriser och krig står inför en betydande omvandlingsprocess. Den nya formuleringen av den övergripande målsättningen har angivits av 1978 års försvarskommitté. Kortfattat kan detta beskrivas så att överlevnadsbehoven skjutits i förgrunden. En koncentration skall alltså ske för att främst tillgodose våra behov av livsmedel, beklädnad, energi och sjukvård samt därtill hörande stödfunktioner. I åtskilliga avseenden avviker emellertid regeringens förslag från de uttalanden och de rekommendationer som finns i förarbetena. Jag kommer därför att främst uppehålla mig vid dessa frågor där vi har en från regeringen avvikande mening — vilket framgår av vår reservation nr 17. På livsmedelssidan har våra försörjningsmöjligheter vid en avspärrning eller under krig studerats. Studierna visar på vårt stora beroende av import av råvaror som inte finns i landet. Vidare framgår vilka risker som följer med den alltmer koncentrerade livsmedelsproduktionen och de lageroch distributionssystem som alltmer dominerar vår försörjning. Utvecklingen är på många sätt oroande, och det är en fråga som civilbefälhavarna noga bör studera. Vi menar också att en viss omstrukturering av våra beredskapslager kan ske för frigörande av medel för andra åtgärder inom det ekonomiska försvaret. Försörjningen på beklädnadsområdet, som behandlas mycket kortfattat i regeringsförslaget, innebär enligt vår uppfattning en väsentlig minskning av ambitionerna, inte bara i förhållande till förslaget från överstyrelsen för ekonomiskt försvar utan även i förhållande till nu gällande resurstilldelning. Vi anser att detta medför en allvarlig risk för försörjningstryggheten på beklädnadsområdet och därmed för målsättningen beträffande det ekonomiska försvaret. Under anslaget Beredskapslagring och industriella åtgärder bör alltså, som framgår av vår reservation, ytterligare 30 milj.kr. anvisas. Inom energiprogrammet föreslår regeringen ett flertal ändringar och avsteg från nu gällande principer och lagstiftning. En del av dessa förändringar kan vi godta, medan däremot några måste avvisas som varande mindre goda lösningar. Låt mig peka på ett par av de senare. Gällande oljelagringsprogram innebär att en total inlagring av 6,5 miljoner kubikmeter råolja skulle vara slutförd senast under 1984. Nu vill handelsministern av statsfinansiella skäl förlänga inlagringsperioden med upp till två år. Förslaget synes tveksamt, och den avsedda effekten kan helt utebli eller t.o.m. innebära ökade kostnader i stället för besparingar. Av detta skäl har jag i motion 2212 framhållit att en ytterligare försening efter 1986 inte får riskeras samt att regeringen bör utnyttja gynnsamma marknadspriser för en snabbare inlagring. Utskottet har välvilligt behandlat min motion och i sak ställt sig bakom mina bedömningar, som jag hoppas att handelsministern är beredd att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Ett avsteg från nu gällande principer utgör även förslaget om ett anslag Särskilda kostnader för oljelagring. Vi socialdemokrater menar att detta är en onödig begäran, som dessutom minskar riksdagens möjligheter att överblicka kostnaderna för det ekonomiska försvaret. En bättre lösning är att över tilläggsbudget begära medel om så behövs för att uppnå fastställda mål. Nu har handelsministern som motiv för detta anfört vissa säsongmässiga betingelser som skulle göra det svårt att över tilläggsbudget täcka detta behov. Men jag ser det här ändå inte som så uppenbart problematiskt att andra lösningar nödvändigtvis måste sökas. Slutligen vill jag kort beröra det förhållandet att alltför många av våra vapenfria tjänstepliktiga tvingas vänta lång tid på sin tjänstgöring. Detta är olyckligt och skapar många problem för de berörda. På samma sätt och med minst lika goda motiv som de som ligger till grund för den ökade intagningen av värnpliktiga till första tjänstgöring borde också de vapenfria tjänstepliktiga ha beretts samma möjlighet. Tyvärr ville inte den borgerliga majoriteten i utskottet tillmötesgå förslaget i vår partimotion, vilket är att beklaga. Kvar står ändock möjligheten att riksdagen genom att bifalla yrkandet i vår reservation gör en likvärdig bedömning av värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 17. Jag har också anledning att mycket kort kommentera ett par tidigare inlägg i den debatt som nu har pågått i snart tolv timmar. Jag skall som sagt försöka att fatta mig mycket kort. Låt mig börja med att kontatera en sak, nämligen att försvarsministern i sitt inledningsanförande mycket nyanserat beskrev den situation som föreligger och det underlag som vi har att utgå från när vi skall fatta beslut. På samma sätt vill jag hävda att Gunnar Björk i Gävle i första delen av sitt huvudanförande nyanserat och väl beskrev de diskussioner som förts i dessa mycket viktiga frågor som utgör underlaget för vårt beslut. Dess värre tappade han så småningom koncentrationen. Han hade svårigheter att skilja på miljarder och miljoner. Det ledde också till, som jag tyckte, onödiga angrepp på de ställningstaganden som vi från andra partier har gjort i dessa frågor. Ytterligare en sak har jag anledning att kommentera. I kammaren har Göthe Knutson mycket kritiskt granskat de aktiviteter som Svenska fredsoch skiljedomsföreningen bedriver utanför detta hus. Han började med att beskylla den för att felaktigt uppge kostnaden för flygplanssystemet till 50 miljarder kronor. Det är ett riktigt belopp, om man ser över hela användningstiden. Jag tycker det är ganska ovärdigt en ledamot av utskott och kammare att angripa en part som icke har möjlighet att i kammaren försvara sina synpunkter.
Herr talman! Jag tror inte att Roland Brännström och jag skiljer oss så mycket när det gäller det ekonomiska försvarets inriktning och praktiska utformning. Jag har därför ingen anledning att gå i polemik med Roland Brännström. Jag skulle bara vilja göra ett par korta förtydliganden. Först och främst tror jag att man när det gäller beklädnadsprogrammet måste sätta försörjningstryggheten på detta område i relation till tekopolitiken i allmänhet. Möjligheterna att klara försörjningstryggheten på detta område är naturligtvis i hög grad beroende av möjligheterna att hålla en viss inhemsk produktionsvolym uppe. Den frågan får vi alltså tillfälle att återkomma till när vi nästa vecka diskuterar tekopolitikens utformning i dess helhet. Det har naturligtvis inte varit möjligt för regeringen att biträda socialdemokraternas förslag i försvarskommittén om ytterligare medel till beklädnadsområdet med hänsyn till det allmänna statsfinansiella läget. Detta är naturligtvis också förklaringen till att vi har föreslagit en del förändringar när det gäller oljelagringsprogrammet. Genom att sträcka ut oljelagringsprogrammet i tiden t.o.m. 1986 uppnår man en icke oväsentlig besparing i statsbudgeten. Men samtidigt som jag säger detta vill jag ansluta mig till vad Roland Brännström sade, att det är viktigt att man har en sådan flexibilitet i planeringen på detta område att man kan beakta stora prisfluktuationer. Det bör också vara möjligt med hänsyn till att en rörlig kredit av ganska betydande omfattning ju står till regeringens förfogande.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att handelsministern när det gäller synen på oljelagringsprinciperna är beredd att positionsförflytta sig till i närheten av min motions och utskottets synsätt. Det är välkommet med en sådan deklaration. Jag förutsätter att man mycket noggrant följer vad som händer på oljefronten. Detta är en av de sektorer som det är utomordentligt svårt att greppa om. Vi vet att de grupper som försöker behålla sitt fasta grepp över denna marknad av och till ändå utsätts för påfrestningar, och det kan vara rimligt att dra nytta av de möjligheter som då och då dyker upp att till något gynnsammare priser än eljest göra uppfyllnader, som skulle kunna anpassas till gynnsamma förhållanden. När det gäller tekopolitiken är det riktigt att den stora omgången inte kommer i anslutning till detta ärende. Men det är också viktigt att konstatera att grundförutsättningen för tekopolitiken på sikt är att vi kan behålla en levande produktion och en produktionsapparat med såväl tekniskt kunnande som personal. Det är från de grundstenarna tekopolitiken måste bedrivas. Men det är också viktigt att man i anslutning till tekopolitiken för en handelspolitik som i fråga om de områden och de sortiment som är möjliga att skydda gör detta med utgångspunkt i de målsättningar som riksdagen tidigare har lagt fast. Man kan dock starkt ifrågasätta om den ambitionen verkligen har funnits och fortfarande finns.

Herr talman! Flera tidigare talare har åberopat det hårt spända internationella klimatet och den oro som därmed uppstår hos många människor, även här i vårt land. Våra massmedia är ganska generösa med att leverera skildringar och bilder av stridshandlingar från alla aktuella konfliktområden. Det är naturligtvis resultatet av en effektiv journalistik som vi i viss mån har anledning att vara tacksamma för. Men det skapar en tilltagande oro hos många människor. I de flesta fall kan vi i vårt land känna ett mer eller mindre betryggande avstånd till de olika krigsskådeplatserna. Vanligen representerar de krigförande nationerna dessutom politiska åskådningar och moraliska synsätt som skiljer sig från vårt s.k. västerländska synsätt. Och så händer det mesta vanligen på långt avstånd från oss. Men så helt plötsligt uppstod Polenkrisen alldeles i vår närhet. Och ubåten kom ännu närmare. F. n. är det i övrigt så lugna England inbegripet i ett fullt utvecklat krig — visserligen inte inom Europa, men dock ett regelrätt krig i luften, på havet och på marken. Specialister inom vårt lands regering, riksdag och politiska partier samt naturligtvis alla försvarsmyndigheter och försvarsorganisationer är helt inriktade på vårt lands försvar. Och denna beredskap gäller naturligtvis även för hastigt överraskande angrepp på vårt territorium. Den försvarsberedskap som ombesörjs av våra myndigheter är alltså — inom ramen för landets ekonomi — mycket tillfredsställande. Men hur är det då ställt med den svenska allmänhetens personliga beredskap inför ett överraskande hot eller t.o.m. stridshandlingar som direkt eller indirekt berör vårt land? Hur pass goda är den enskildes kunskaper om ett lämpligt handlingssätt i olika farosituationer? Myndigheterna har föranstaltat om skyddsanordningar av olika slag och rutiner för användning av dem. Men allmänheten har vanligen inte någon djupare kännedom om vad som kan erbjudas av skyddsanordningar och hur dessa skall användas. Den som är välinformerad i dessa avseenden kan känna sig betydligt tryggare då omvärldens krigsskildringar rullas upp hemma i vardagsrummet. Men det fordras betydligt mer information än hittills till allmänheten när det gäller att bygga upp en ökad trygghet i fredsläget och en effektivare handlingsberedskap i ett eventuellt hotläge. Jag vill alltså — med detta anförande — påpeka att myndigheterna har ordnat det förhållandevis bra med vissa skyddsanordningar för allmänheten, men att allmänheten har en mycket bristfällig kännedom om detta och särskilt om hur denna utrustning skall utnyttjas. Jag vill också påpeka att det bör ges en mycket bättre information till allmänheten i dessa viktiga trygghetsfrågor än vad som hittills skett. Men alla energiska och välvilliga utbildare vet hur svårt det är att nå allmänheten med information i självskyddsfrågor. Ytterst få personer anmäler sig till kurser i t.ex. personligt skydd mot ABC-stridsmedel, olycksfallsvård eller brandförsvar. Det är egentligen bara i skolornas avgångsklasser som en sådan kursverksamhet har kunnat bedrivas. Vi har från centerhåll strävat till att skapa ökad trygghet för den enskilde genom att begära utökad information till allmänheten i skyddsfrågor. Många medborgare bekymrar sig i ringa grad för en eventuellt kommande hotsituation. Dessa människor är alltid svåra att nå med sådan information. Andra enskilda personer eller familjer vill däremot mycket gärna vara förberedda för krislägen av olika slag. Det bör därför vara samhällets plikt att ge dessa människor önskad information. Nu är faktiskt en bred informationsverksamhet på väg att påbörjas redan under hösten 1982. Genom civilförsvarsstyrelsens informationsenhet i samverkan med Sveriges civilförsvarsförbund och Rikskorpen har anordnats s.k. informationspromenader med god anslutning. Det planeras också temakvällar i civila försvarsfrågor med de politiska kvinnoförbunden som arrangörer. Det planeras vidare information för handikappade och för dem som vistas på vårdhem m.m. Närmast arbetar man med metoder för att ge döva personer möjlighet att uppfatta larmsignaler och andra direktiv vid hotande läge. Man avser att, genom att direkt vända sig till resp. föreningar och organisationer, aktivera dessa och därmed kunna utnyttja deras inneboende intresse och styrka att verka för saken och för sina medlemmars bästa. Inför den planerade kommunanknytningen av civilförsvaret måste det också ges information till företrädesvis kommunernas tjänstemän och förtroendevalda i samverkan med Kommunförbundet. I samband med det förestående uppbyggandet av de lokala hemskyddsorganisationerna över hela landet krävs också en avsevärd mängd information och dessutom försvarsinformation till invandrarna. Ja, informationsbehovet inom den civila försvarssektorn är sannerligen mycket stort, om det skall kunna skapas en tillfredsställande effektivitet och trygghet hos allmänheten. Även om det militära försvaret och myndigheterna har en väl fungerande beredskapsorganisation, är ändå allmänhetens uppträdande av oerhört stor betydelse för situationens utveckling. En eventuell angripare gör troligen en analys över styrkan av den samlade svenska försvarseffektens olika enskildheter. Detta för att få en bild av vilka insatser som erfordras för en framgångsrik erövring av det territorium som han anser sig vara i behov av. Det är därvid högst sannolikt att de svenska medborgarnas försvarskunskaper och försvarsvilja — och därmed deras ökade effektivitet och personliga stabilitet och trygghetstillstånd — kan inge en betydande respekt. God försvarsoch skyddsinformation får anses höja den svenska motståndseffekten för en förhållandevis ringa kostnad. Men givietvis skall försvarsinformationen också ha till syfte att informera i fredsoch nedrustningsfrågor, mellanfolkliga samlevnadsfrågor m.m. Här har folkrörelserna verkligen en stor uppgift tillsammans med Centralförbundet Folk och Försvar och totalförsvarets upplysningsnämnd. Uppläggningen av en utökad information till allmänheten bör även inrymma anvisningar för tänkbara fredskriser och den indirekta verkan av hotfyllda händelser i vårt grannskap. Så pass sårbart som vårt samhälle har blivit, bl.a. med ett starkt eloch datorberoende, behövs en välplanerad handlingsberedskap även för allmänheten. Det pågår bl.a. viss verksamhet för att minska skadeverkningarna av den elekromagnetiska puls, EMP, som uppstår vid kärnklyvningsreaktioner, t.ex. en kärnexplosion. EMP förstör som bekant bl.a. alla halvledare i datorer och annan elektronisk utrustning. Härvid lamslås ju det mesta av våra samhällsfunktioner. Vem vet i dag i vad mån en sådan laddning kan komma att utlösas i vårt lands närhet under sådana former att det inte skall bedömas som ett kärnvapenangrepp? Men EMP förstör ändå miljontals halvledare i våra elektroniska system — såväl civila som militära. Inför olika slag av framtida risker för våra känsliga datorsystem torde det vara tillrådligt att tidvis träna aktuell personal att arbeta manuellt i tillgängliga kortregister och övriga handlingar i den mån som manuella reservsystem ännu finns bevarade. Herr talman! I centerpartiet har vi fortlöpande talat för decentralisering — inte minst av datorsystemen. Vi har talat för en utökad samverkan och samförstånd mellan det civila och militära samhällsområdet. Vi har i samband därmed förespråkat det som vi har kallat meranvändning av försvarets materiel och kunskaper för att dessa skall komma civila ändamål till godo vid eventuellt behov. Även ett ökat medinflytande av värnpliktiga och lekmän vid militära förband har centern främjat genom olika aktiviteter. Vi har också understött tanken att samhällets fredsfunktioner i möjligaste omfattning skall fortsätta i krig. Men härvid kommer en viss olikhet att råda. Militär personal har i allmänhet en god utbildning i skyddsfrågor och god tillgång till skyddsutrustning och erforderlig lägesorientering i hotande situationer. Men för allmänheten är det sämre ställt, även om mycket har gjorts — och görs — för att förbättra situationen. Tag bara en sådan detalj som allmänhetens skyddsmask! Det första jag gjorde i riksdagen år 1971 var att interpellera i frågan om skyddsmasker för allmänheten. Som frivillig civilförsvarsinstruktör kände jag till alla mödrars reaktion då skyddsmasken demonstrerades vid kurserna: Vad skall jag med skyddsmask till, då inte mitt barn har någon? Det var en ängslig och ofta återkommande reaktion från mödrar med små barn. Detta med helt saknade barnskydd — och det ringa antalet skyddsmasker för vuxna — frågade jag dåvarande försvarsministern om. Svaret innehöll bl.a. en försäkran om att det snart skulle bli bättre ställt i den frågan. Nu har det gått elva år och situationen är sedan några år tillbaka något bättre än 1971. Barnskydd finns framtagna i provexemplar, men spädbarnskydden är ännu inte färdigutvecklade — efter hela elva års tid! Varje gång den här frågan har förekommit i riksdagen — sedan jag först väckte den — har jag undrat varför man inte ger ett antal arbetslösa människor sysselsättning med tillverkning av skyddsmasker med lön av AMS-medel eller andra understödsmedel. Då skulle det inte behöva dröja ytterligare tio år innan man har uppnått tillräckligt antal skyddsmasker. Jag håller med de talare som anser att civilförsvaret har fått en alldeles för liten andel av totalförsvarskostnaderna. Men jag hoppas för framtiden att man från regeringen och riksdag skall satsa litet större belopp, åtminstone på den viktiga informationsdelen. Herr talman! Ett välinformerat folk är ett starkare folk!

Herr talman! Låt mig först konstatera att det nu inte bara är i denna kammare som det debatteras. Så sker — eller har skett — runt om i landet. Jag hari dag, medan debatten stod som hetast här inne — nu har den ju något dalat — varit ute på plattan, på Sergels torg, och där tagit del av fredsorganisationernas budskap till riksdagsledamöterna när det gäller vad vi skall fatta beslut om i morgon. Fredsorganisationernas budskap var oerhört klart och enkelt. De sade ungefär följande: Vad som här inne pågår är bedrövligt. Vi vill stoppa JAS. Skall Sverige som ett alliansfritt land, ett land som hävdar att det är för nedrustning, rusta på det sätt som vi nu är i färd med att fatta beslut om, så blir vi inte trovärdiga. De riktade också kritik mot den förvirring som de olika partierna faktiskt har spritt omkring sig. Jag syftar nu på de borgerliga och socialdemokraterna. Som Oswald Söderqvist tidigare framhöll här i morse har vi att ta ställning till en linje 1, där man säger ja till upprustning, ja till JAS, en linje 2, där man säger ja till upprustning och ja till JAS, fast litet senare, samt en linje 3, där man vill nedrusta och säger nej till JAS. Nu gäller det inte bara upprustning. Det gäller också samhällets sårbarhet - som jag huvudsakligen skall uppehålla mig vid — civilförsvaret och totalförsvaret i övrigt. Hans Petersson i Hallstahammar kommer senare att tala om det ekonomiska försvaret. I vår motion 2283 konstateras att vi inte lever upp till den deklaration vi hört upprepas av såväl försvarsministern som andra, om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig, en deklaration av oerhört stor betydelse ur försvarspolitisk synpunkt. Denna deklaration har en mycket stor och bred folklig förankring, men utvecklingen har gått därhän att målsättningen hotas. Under de senaste årtiondena har ju regeringarna, vare sig de nu haft socialdemokratisk eller borgerlig stämpel, långt ifrån utnyttjat de möjligheter som finns att stärka samhället och därigenom öka motståndskraften. I stället har de överlåtit samhällsutvecklingen till de stora bolagens profitintressen. Detta har inneburit att vi blivit sårbara på ett mycket stort antal områden. Björn Molin framhöll att så de facto var fallet. Men han förlitade sig på näringslivet och sade att det är dess ansvar att ta hänsyn till att sårbarheten ökat. Vi tycker inte det. Ett ökat internationellt beroende såväl via utrikeshandeln som vad gäller forskning, utvecklingsarbete m.m. har lett till att vi inte längre självständigt kan styra en rad samhälleligt viktiga funktioner. Urbanisering, omställning till stordrift i arbete och service, nya bostadsformer och en genomgripande teknisk omvandling, bl.a. via datatekniken, har påverkat människornas miljö, livsföring och arbetssituation. Den bistra slutsatsen är att även om de militära utgifterna har ökat, så har förmågan att skydda och försörja befolkningen i både fredsoch krigstid gått ned kraftigt. För att häva detta krävs genomgripande förändringar på en rad områden, men det krävs också en omfördelning av anslagen inom totalförsvarets ram. Två viktiga saker för att förstärka befolkningsskyddet är dels det som Anders Gernandt nyss var inne på, dels hälsooch sjukvården. Civilförsvaret har under en lång följd av år fått leva på nålpengar i förhållande till vad som ges åt det militära försvaret. Det kan konstateras att civilförsvaret inte ens har kunnat leva upp till de synnerligen blygsamma mål som sattes upp i 1977 års försvarsbeslut. Det är symtomatiskt att regeringen och socialdemokraterna, samtidigt som vi inte ens kan förse landets befolkning med de mest elementära skyddsanordningar som gasmasker och liknande, är beredda att låta miljarderna rulla för att få ett nytt flygplanssystem. Jag tycker att regeringen liksom tidigare socialdemokraterna har visat en uppenbar nonchalans under årens lopp. Anders Gernandt sade att det gäller att utöka informationen till allmänheten, som är okunnig. Och visst är det bra med utökad information, men det krävs också pengar för att kunna inte bara informera utan också satsa på skyddsrum och gasmasker. Det är, som tidigare sagts, en skandal att det inte finns gasmasker till Sveriges befolkning, inte minst till barnen. I det högteknologiska samhälle som vi lever i borde det vara ett minimikrav. Civilförsvarsstyrelsen har i sin perspektivplan redovisat vad man kallar en referensnivå för att avhjälpa de värsta bristerna. Denna referensnivå innebär ett något högre anslag än vad propositionen anger -— ett belopp på 8,3 milj.kr. Också det beloppet tycker vi är i underkant, men det bör vara en utgångspunkt för en kommande omläggning av utgifterna från det militära försvaret till det civila och ekonomiska försvaret. Utskottet skriver visserligen att ”de resurser som satsas på civilförsvaret skall resultera i att befolkningen får ett väl fungerande skydd i krig”. Utskottet förlitar sig emellertid helt på att den nyligen genomförda omorganisationen skall vara till fyllest för att åstadkomma detta. Civilförsvarsstyrelsen har dock räknat med denna omorganisation och de vinster den kan ge, när man har angett en miniminivå för att åstadkomma förbättringar. Utskottet avvisar mycket kortfattat vpk:s motion vad gäller anslagsyrkandena. Men man motiverar inte varför man skär ned på civilförsvarsstyrelsens blygsamma anslagsyrkanden. Anders Gernandt beskärmade sig över barnen, när han talade om skyddsåtgärderna. Men varför medger han då inte att civilförsvarsstyrelsen får dessa i den totala försvarsbudgeten mycket blygsamma belopp för att utveckla vad jag såsom orolig mor vill ha besked om, nämligen hur jag skall agera beträffande mina barn? Det må vara tårdrypande, men det är faktiskt en oro som många känner. Sverige är sårbart. Men det finns ett område som inte bara är sårbart, utan ingenting mindre än en skandal, nämligen hälsooch sjukvården. Socialstyrelsen har under en följd av år pekat på de mycket stora bristerna vad gäller hälsooch sjukvården i en eventuell konfliktsituation — jag skulle kunna citera ur deras skrivelser om detta under årens lopp, men jag skall bespara kammaren det nu. Koncentrationen av befolkningen med åtföljande koncentration av vårdanläggningar, övergången till engångsartiklar, sårbarheten inom energiförsörjningens område osv. blir särskilt allvarlig inom sjukvårdsområdet. Det märker vi ju också under fredstid. Den nyligen bildade organisationen Läkare för fred har mycket tydligt visat på vad som skulle hända om vi drabbades av en kärnvapenkonflikt. Det är en bild som alla helst vill glömma, men som vi måste se som en realitet. Det måste vi göra också när det gäller ABC-stridsmedlen. Det sades tidigare i debatten att Karin Ahrland skulle ta upp detta, men jag skulle gärna vilja ha ett klart besked från utskottets ledamöter om varför man avvisar socialstyrelsens propåer på det här området och hur man kan acceptera den exempellöst dåliga planeringen vad gäller hälsooch sjukvården — det gäller såväl de borgerliga partierna som socialdemokraterna. Till sist, herr talman, några ord om de värnpliktigas rättigheter. Vpk värnar, som upprepade gånger sagts, om den allmänna värnplikten. Men vi avvisar bestämt ett elitförsvar. En allmän värnplikt är den bästa garantin för att krigsmakten inte någonsin skall användas mot folket och mot de arbetande. Att den allmänna värnplikten är hotad vet vi. JAS omintetgör på sikt en sådan. Att vi värnar om värnplikten innebär emellertid inte att vi accepterar den eller värnpliktsorganisationen som den ser ut i dag. Vi tycker att militärapparaten är hierarkiskt uppbyggd. De värnpliktiga kräver demokratiska rättigheter, stopp för militärernas möjligheter till trakasserier, bestraffningar eller hot om straff, och de går också till aktion för bättre villkor. Vi har utvecklat detta i flera motioner. Vi vill att de värnpliktiga skall garanteras rätt att utan begränsningar uttrycka sig i tal och skrift. Vi kräver att uppviglingsparagrafen och det generella förbudet att diskutera politiska och liknande frågor skall avskaffas. Vi kräver att de värnpliktiga skall få förbättrade förhållanden vad gäller arbetsmiljön, och vi kräver inrättande av skyddsombud, vilket har berörts tidigare i dag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionen 2283.
Herr talman! Eva Hjelmström riktar kritik mot oss socialdemokrater för att, som hon säger, bedriva miljardrullning, framför allt när det gäller det nya flygplanet. Jag skulle vilja uppmana Eva Hjelmström att litet nogrannare sätta sig in i de frågeställningar som under hela dagen har redovisats och som har klargjort var vi står i den här frågan. Det har också klargjorts vad det är som är orsaken till vårt uppskovsyrkande, nämligen att motverka just en miljardrullning. Ser man däremot på vad som redovisas i utskottsbetänkandet på s. 12, där man sammanställt de anslag som är föreslagna av de olika partierna, ser man att vpk faktiskt har angivit en medelsram i 1981 års prisläge som går utöver den socialdemokratiska när det gäller det militära försvaret. Ni har visserligen sagt att ni inte är beredda att prisreglera den, men det är kanske baserat på att ni företräder ett synsätt som förordar planhushållning, vilket skulle stämma mycket väl — eller kanske mycket illa — med att ni då låter inflationen reglera detta. Det blir alltså fråga om en urgröpning på grund av den påverkan som inflationen ständigt skulle ha på ett sådant äskande. Jag bestrider alltså att vi har bedrivit en politik i flygplansfrågan som medverkar till en okontrollerad miljardrullning. Vi har inte gjort det i något sammanhang när det gäller det militära försvaret eller totalförsvaret. Men man kan fråga sig, om vpk har försökt hålla ett fast grepp om kostnaderna med hänsyn till hur inflation och annat påverkar de ekonomiska ramar som man från vpk:s sida är beredd att ställa till förfogande för att svara mot vad ett totalförsvar bör innehålla.
Herr talman! Jag har följt debatten, vilket uppenbarligen inte Roland Brännström har gjort. Under dagens lopp har det givits de mest skiftande besked från socialdemokratiskt håll. Vi har icke fått höra att socialdemokraterna säger ja till JAS eller nej till JAS. Symtomatiskt därvidlag var Eric Holmqvists uttalande i morse, när han förklarade att det här ju inte är någonting som man kan kräva besked om före valet. Det vore näst intill oförskämt att avkräva ett parti ett besked om en av de viktigaste valfrågorna. Jag tycker, Roland Brännström, att det ur demokratisk synpunkt och ur väljarnas synpunkt vore bra om vi kunde få besked om vad socialdemokraternas reservation egentligen innebär. När det gäller siffrorna och hur mycket de olika partierna anslår till försvaret vill jag säga att Roland Brännström trollar med siffror i det sammanhanget. Det är ett faktum att socialdemokraterna och de borgerliga partierna ligger näst intill varandra — skillnaden rör sig om 100 milj.kr. Det hade ju, som Oswald Söderqvist sade tidigare i dag, varit hederligare att jämka ihop sig. 100 miljoner är mindre än felräkningspengar i detta sammanhang. Vpk däremot har sagt nej till priskompensationen, vilket innebär 2,5 miljarder kronor mindre under det följande budgetåret. Jag tycker det vore hederligt av Roland Brännström att kolla upp siffrorna, innan han uttalar sig om vpk:s ställningstagande i det här fallet.
Herr talman! Jag föreslår att Eva Hjelmström slår upp s. 12 i utskottets betänkande, samma sida som jag har framför mig. Om Eva Hjelmström menar att det är felaktiga siffror som står där, är det mot utskottet kritiken skall riktas. Det står nämligen i betänkandet att kostnaderna för det militära försvaret föreslås uppgå till följande belopp: i propositionen 16 610 milj.kr., i vårt förslag 16 525 milj.kr., i moderaternas förslag 16 980 milj.kr. och, märk väl, i vpk:s förslag 16 610 milj.kr. Det innebär att ni med undantag av priskompensationen sökt er precis till den siffra på vilken ni tycker att vårt förslag borde ligga. Är detta fel, Eva Hjelmström, vill jag att ni bevisar att vi i utskottet har hanterat siffror som inte har en real bakgrund. Jag har icke hävdat något annat än det siffermaterial som föreligger till riksdagens granskning och beslut. Det som skiljer oss är alltså priskompensationen. Eva Hjelmström frågade också vilken ställning vi tagit när det gäller ett nytt flygplan. Frågan har besvarats många gånger under dagens lopp. Vi kan icke godta det underlag som nu ligger som regeringens förslag för ett nytt flygplan, betecknat JAS. När vi har bakom oss ett beslut som förordar ett nytt flygplan efter Viggensystemet inom givna ramar och med ganska väl preciserade tekniska krav kommer vi att uppfylla vårt löfte om att stå bakom ett nytt flygplansystem.
Herr talman! Det är litet beklämmande att höra dessa siffror läsas upp, därför att de är ju i grunden falska, om man inte tar hänsyn till priskompensationen, som är 2,5 miljarder. Socialdemokraterna säger ja till priskompensationen. Vi säger nej. Man kan inte bortse från priskompensationen det här fallet. Därför är det en ren förfalskning att hävda att vi ligger i nivå med vare sig socialdemokrater eller borgare. Å andra sidan kan jag konstatera att bara 100 milj.kr. skiljer er åt, och då tycker jag att ni lika gärna kunde ha jämkat ihop er. Däremot skiljer det 2,5 miljarder i förhållande till oss i och med att vi säger nej till priskompensationen inte bara för nästa budgetår utan också framöver. Läs igenom protokollet och läs igenom våra motionsyrkanden, så upptäcker Roland Brännström detta! Sedan till det här med JAS. Vilket blev svaret? Jag vet inte om jag tolkar Roland Brännström rätt — det har som sagt varit olika bud under dagens lopp - ifall jag säger att svaret uppenbarligen är: Ja till JAS, om det kostar 27,8 miljarder, men nej till JAS, om det kostar 29 miljarder. Eller .

Herr talman! Det kan kanske förefalla som om det ligger en motsättning i att den svenska riksdagen fattar beslut om en omfattande mångmiljardsatsning på militärt försvar samtidigt som den folkliga protesten mot de militära rustningarna är intensivare än på mycket länge. Jag var själv under några år på 1970-talet svensk delegat vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve. Jag känner samma rädsla som de som går i demonstrationståg världen över när det gäller möjligheten att kärnvapenarsenalen utplånar mänskligt liv och vårt civiliserade samhälle. Jag känner otålighet och besvikelse över att framstegen för nedrustningsarbetet är så få och så obetydliga och att kapprustningen fortsätter långt bortom gränsen för förnuft och krav på säkerhet för nationer och individer. Det är uppenbart att Sveriges möjligheter att spela en konstruktiv roll för nedrustning är stora just genom att vi är alliansfria, med en uttalad vilja att vara neutrala vid militära konflikter. Svensk försvarsindustri och inhemsk utveckling av teknik stärker tilltron Nr 165 till vår alliansfrihet och våra faktiska möjligheter att hävda neutraliteten utan att vi blir inblandade i konflikter. En inhemsk försvarsindustri stärker alltså möjligheterna för oss som nation att redan i fredstid spela en konstruktiv roll i nedrustningssammanhang. De som hävdar att JAS-beslutet står i strid med fredsintresset gör det fatala misstaget att inte alls dra någon slutsats om vem som egentligen bär huvudansvaret för rustningarna. Genom att man koncentrerar en stor del av opinionsbildningen till JAS dras uppmärksamheten bort från kärnvapenmakternas och de båda supermakternas helt avgörande ansvar när det gäller upprustningen. Vi behöver alltså ett svenskt flygplanssystem för att hävda vår neutralitet, som är den reella basen för vårt agerande i nedrustningsfrågan. Tilltron till vår alliansfrihet förbättras, om detta flygplan kan tillverkas i landet och i allt väsentligt också utvecklas inom landet. Den svenska flygindustrin har utvecklats genom ett mödosamt arbete under en period av närmare 50 år. Dess tekniska standard är hög även i en internationell jämförelse — det bevisas av en lång rad högklassiga flygplan | alltifrån B 17 som konstruerades under andra världskriget fram till dagens Viggenflygplan. Dessa projekt har gett svensk flygindustri en bred teknisk kompetens när det gäller att konstruera flygplan, motorer, elektronisk utrustning och robotar. Svensk flygindustri har härigenom förvärvat en hög kompetens inom en rad s.k. spetsteknologier, som omfattar avancerad materiel, elektronik, tillförlitlighetsteknik samt konstruktionsoch tillverkningsmetoder. Väsentligt är också systemkunnande, dvs. förmågan att hålla samman och leda långsiktiga projekt, som inom givna tidsoch kostnadsramar skall uppfylla högt ställda tekniska krav. En lång rad utredningar har framhållit att det för Sveriges industriella framtid är viktigt att vi inom landet bibehåller en hög teknisk kompetens. En sådan är för oss en viktig internationell konkurrensfördel, som det gäller att på allt sätt slå vakt om. Sysselsättningsnivån för militära projekt kommer emellertid även med JAS-projektet att gå ned på lång sikt, och den svenska flygindustrin har därför inlett en omställning mot ökad andel civil produktion. Med regeringens hjälp har industrin inlett ett antal internationella samarbetsprojekt både på flygplansoch på flygmotorområdet. Att man har lyckats få till stånd dessa avtal är ett vältaligt bevis för den svenska industrins höga tekniska standard, vilket gjort den till en attraktiv samarbetspartner internationellt. De framgångar som Saab-Scania redan har nått med sitt matarflygplan SF340 inger förhoppningar om att en ökad civil produktion med lönsamhet skall kunna etableras här i landet. En viktig förutsättning för fortsatta inbrytningar på den civila marknaden är emellertid att den svenska industrin också i framtiden har en militär verksamhet som bas. Så är nämligen fallet med nästan all utländsk flygindustri. JAS har därvid en avgörande betydelse. 164 En nödvändig förutsättning för en framgångsrik flygindustri på lång sikt är vidare naturligtvis en högklassig flygteknisk forskning inom landet. Det är därför angeläget att den flygtekniska forskningen framgent får tillgång till tillräcklig och tidsenlig forskningsutrustning. Den transsoniska vindtunneln, som har diskuterats och som jag för min del anser bör lokaliseras till Luleå i anslutning till den tekniska högskolan, är nu föremål för ytterligare utredningar. Det är min förhoppning att finanseringsfrågan i det sammanhanget skall få sin lösning. Det är också angeläget med tanke på den framtida utbildningen och rekryteringen av kvalificerad personal inom detta område. Svensk flygindustri sysselsätter i dag ca 9 000 personer. Härtill kommer sysselsättningen hos ett stort antal underleverantörer. På flera orter svarar flygindustrin för den dominerande sysselsättningen. Vid en utlandsanskaffning av flygvapnets behov av flygplan genom direkt köp eller slutmontering skulle den totala sysselsättningen inom flygindustrin komma att reduceras till ca 6000, medan vid anskaffning av svensk JAS sysselsättningen kan bibehållas vid ungefär samma nivå som i dag. Om en svensk JAS skulle ersättas med en direktanskaffning eller slutmonterad utländsk JAS kommer följaktligen allvarliga sysselsättningsproblem att uppkomma i Linköping redan i år, genom att utvecklingspersonalen avvecklas, och omkring 1987, då Viggenproduktionen upphör. Den totala minskningen i Linköping kan uppskattas till ca 4000 personer. I Trollhättan kan motsvarande minskning uppskattas till ca 1500 personer. Jag har för min del som industriminister och som regionalpolitiskt ansvarigt statsråd hävdat att JAS-projektet också måste få en regionalpolitisk effekt. Det är med tillfredsställelse som jag nu noterar att detta har besannats av företagen bakom IG JAS, som i en rapport angående de arbetsmarknadspolitiska möjligheterna i Norrland och andra sysselsättningssvaga regioner har tagit upp JAS-projektets regionalpolitiska konsekvenser. I rapporten redovisas också General Electrics inriktning och målsättning i detta arbete. Konkret innebär satsningen från företagen att 800 nya arbetstillfällen skapas, varav 100 i Norrbotten. Vidare påtar sig företagen bakom IG JAS ett ansvar vad gäller teknisk spridning till övrig svensk verkstadsindustri. Utöver detta pågår ett arbete inom General Electric, som i en särskild skrivelse har anmält sin målsättning för anskaffningsvolymen i svensk industri i storleksordningen 300-400 miljoner dollar över en tioårsperiod. Det är en mycket angelägen uppgörelse, som bör kunna ge goda kontakter för svensk verkstadsindustri. Denna målsättning gäller då utöver de avtal som finns tecknade mellan Volvo Flygmotor och General Electric för såväl JAS motorn som den civila motorn CF6-80A. Enbart JAS-avtalet ger över 100 96 kompensation i förhållande till vad vi måste köpa delar för till JAS-motorn från utlandet. Herr talman! Jag har här velat redovisa de industripolitiska synpunkterna i anslutning till det beslut som riksdagen nu går att fatta beträffande ett nytt svenskt flygplan. Anskaffningen av ett svenskt JAS-flygplan motiveras naturligtvis med säkerhetspolitiska, försvarspolitiska och industripolitiska skäl och inte med arbetsmarknadsoch regionalpolitiska skäl. Jag vill ändå konstatera att anskaffningen av ett svenskt JAS har värdefulla effekter även ur dessa synpunkter.
Herr talman! Jag skall inte gå in på Nils G. Åslings allmänna funderingar om försvarsfrågan. Jag är inte övertygad om att just flyget och JAS spelar den avgörande roll för vår trovärdighet som han tror. Det är säkert många andra faktorer som måste in i den bedömningen. Jag tycker heller inte att det kan vara ett riktigt synsätt att hävda att förutsättningarna för att utveckla en civil flygindustri är en militär sådan. Jag tänkte närmast ta upp herr Åslings resonemang om att det betyder 4 000 färre arbetstillfällen i Linköping om inte JAS kommer till stånd. Jag tycker att Nils G. Åsling borde dra någon annan slutsats av det antalet än han gör. De pekar ändå på försummelser och brister när det gäller planeringen för övergång till annan sysselsättning. Alla som talar i den här frågan — även Nils Åsling — säger att det naturligtvis är militärpolitiska bedömningar som avgör om vi skall tillverka ett militärflygplan. Men samtidigt säger man, att om det inte kommer till stånd blir arbetslösheten så eller så stor. Jag anser att man under hela den tid då Viggenprojektet varit under arbete borde ha planerat för ett alternativ med civil produktion. Jag godtar inte synsättet att man måste fortsätta satsningen på militärflygplan för att kunna bevara den tekniska kapacitet och det kunnande som finns inom flygindustrin. Det skulle i så fall innebära att endast sådan verksamhet kräver dessa egenskaper. Det är naturligtvis inte så i verkligheten, utan det finns en rad områden där det behövs kvalificerad forskning, teknik och kunnande — men så länge resurserna är bundna till militär flygplansproduktion blir det inte någon ordentlig satsning på alternativ produktion — i varje fall har det inte blivit det hittilldags. Jag skulle vilja råda Nils G. Åsling att tänka i de här banorna: Om generositeten var lika stor när det gällde att forska och utveckla för alternativ produktion som beträffande militärflyget skulle vi ha en bättre situation. Enbart om de 800-900 milj.kr. som JAS-projektet officiellt fördyrades med vid förhandlingarna med industrigruppen ställdes till förfogande för forskning om alternativ produktion, skulle redan det vara ett stort framsteg.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vart Nils Berndtson vill komma. Jag kan föreställa mig att de 4 000 människor i Linköping som riskerar att förlora sina jobb finner det vara en dålig tröst när Nils Berndtson säger att detta hot inte hade varit ett faktum om man för tio år sedan hade planerat för civil produktion och haft framgång i det arbetet. Men nu är risken för arbetslöshet ett reellt hot i bl.a. Linköping. Det är ju med utgångspunkt i den situation som nu råder som vi diskuterar här — inte med utgångspunkt i den hypotetiska situation som varit för handen om man varit förutseende för tio år sedan. Det finns mycket att säga när det gäller svensk flygindustris intresse för och inriktning mot civil produktion. Jag tillhör dem som har varit ganska kritiska. Jag menar att man i det avseendet tidigare skulle ha sett om sitt hus. Men jag måste samtidigt erkänna att förutsättningarna — de marknadsmässiga och, för all del, också de tekniska — för att tidigare gå över till civil produktion i större skala har varit ganska begränsade. Nu har bl.a. genom regeringens medverkan Saab-Scania fått ett rejält handtag för att gå över till civil produktion, och det arbetet skall enligt uppgift bedrivas alltfort. Det måste då under en övergångstid bedrivas integrerat med den militära produktion som är nödvändig från både industripolitisk och allmän teknologisk synpunkt och naturligtvis från säkerhetspolitisk synpunkt.
Herr talman! Det kan väl inte vara så svårt för industriministern att förstå vart jag vill komma. Frågan om planering för alternativ civil produktion är ju inte på något vis ny. Den har diskuterats här i kammaren i tio tolv år — så länge har i varje fall jag varit med i de diskussionerna. Nu befinner vi oss i den här situationen, säger Nils Åsling. Ja, tyvärr gör vi det, beroende på försummelser i det förgångna. Men skall man fortsätta i samma banor? Skall man för all framtid se tillverkningen av militära flygplan som den enda garantin för sysselsättningen? Det är i så fall en bräcklig grund för tryggheten för de anställda vid Saab-Scania och för utvecklingen i Linköping och i östgötaregionen. Det kan finnas en rad olika skäl för att i fortsättningen inte satsa på militärflyget på samma sätt som hittills. Jämsides med att man har utvecklat och producerat Viggen borde man ha satsat på civila produktionsalternativ. Nils Åsling pekade på positiva händelser som inträffat — man har fått till stånd vissa civila produktionsinriktningar. Men de har faktiskt inte skett på grundval av någon planering från statsmakternas sida — låt vara att det enligt Nils Åsling skett med statens stöd. Det fattas bara annat, med tanke på det ansvar som statsmakterna ändå har för sysselsättningen och utvecklingen i den här industrin. Men jag efterlyser fortfarande en målmedveten planering för övergång till civil produktion.
Herr talman! Konklusionen av vad Nils Berndtson säger är att han inte har någonting att säga till tröst för de 4 000 i Linköping som riskerar sina jobb. Han vill bara göra ett påstående av retorisk karaktär, nämligen att man — rimligen då socialdemokraterna, som hade ansvaret för industripolitiken för tio år sedan — gjorde sig skyldig till planeringsmissar och inte hade någon allmän framförhållning eller ambition att styra över verksamheten mot civil produktion, som han i dag förordar. Det är en sak som Nils Berndtson får ta upp med socialdemokratin. Det lägger jag mig inte i.

Herr talman! Jag är litet överraskad över att Olle Göransson nu plötsligt tydligen förordar att man skall uppköpa JAS-systemet efter samma former som man uppköpte Viggensystemet. Olle Göransson bör vara medveten om att vid köpet av Viggensystemet var upphandlingsformen sådan att det var praktiskt taget staten som tog alla risker med detta sätt att köpa flygplan. När man nu beställer JAS-systemet försöker man gå över till ett annat uppköpssystem som skulle vara till fördel för den svenska staten, enligt vad jag trodde att vi var eniga om. Det gällde här en upphandling till fast pris med optioner som innebär att industrigruppen JAS som har offererat detta plan tar de största riskerna. Jag trodde faktiskt att vi var överens om att det var till fördel för svenska staten att vi kunde göra upphandlingen på detta sätt. Nu låter det tvärtom, när vi hör Olle Göransson.

Herr talman! Jag skall inte upprepa dagens långa debatt när det gäller JAS.

Därför har det socialdemokratiska förslaget om ett uppskov faktiskt väsentliga nackdelar. Det gäller ekonomiska, säkerhetspolitiska, industripolitiska och sysselsättningsmässiga nackdelar. Ingenting av det som jag har hört under dagens debatt får mig att ändra inställning, att beslut bör fattas nu.

Herr talman! Krig eller ofred är inte bara en fråga om vilka vapen och vilka soldater vi skall ha. Kriget drabbar oss alla — vare sig vi är civila eller militära — på många olika sätt. Det gäller oavsett om fienden är utanför vårt område eller inte. En av de många olika fasor som kriget innebär är att antalet medborgare som behöver sjukvård med visshet blir mycket större i krig än i fred. Våra möjligheter att i fredstid ta hand om akut sjuka och skadade är mycket goda. Därför har vi genom vår fredstida sjukvårdsorganisation också en god grund för hälsooch sjukvården i krig. Men i krig måste — det är vi nog eniga om — flera olika totalförsvarsmyndigheter samarbeta, med det gemensamma målet att varje människa, civil eller militär, som är i behov av vård alltid skall kunna få den vård som hennes tillstånd kräver trots att det är krig. Egentligen säger det sig självt att hälsooch sjukvården i krig kommer att utsättas för en avsevärt utökad belastning. Dessutom blir det fråga om att ta hand om människor med många andra typer av skador och sjukdomar än de som är vanligast förekommande under fredliga förhållanden. Det beror främst på tillströmningen av personer som har skadats i strid men också på att civilbefolkningen kan komma att skadas i samband med flyganfall och andra angrepp. Även infektionssjukdomar och psykiska besvär kan bli vanligare. Hälsooch sjukvården i krig måste, som jag tidigare har sagt, bygga på de resurser som finns i fredssjukvården. Men de behöver kompletteras i krig genom olika åtgärder, alltifrån upprättande av särskilda operationsoch vårdannex och insatser för att säkerställa sjukvårdens försörjning till andra regler för hemskrivning av patienter. Herr talman! I 1977 års försvarsbeslut angav riksdagen en inriktning för uppbyggnaden av hälsooch sjukvården i krig för den närmaste femårsperioden. Den inriktningen har inneburit att beredskapen har kunnat förbättras — och det behövdes — bl.a. i fråga om läkemedel, utrustning för operationsannex och utbildning av personal för hälsooch sjukvården i krig. Någon ordentlig, säker ekonomisk ram angavs däremot inte den gången. Hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap har stor betydelse för uthålligheten. I 1977 års beslut tog riksdagen inte ställning till försörjningsberedskapen beträffande sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär, utan man hänvisade till pågående utredning. I dag består tillgängliga resurser när det gäller förbrukningsmateriel av sjukvårdshuvudmännens driftslager, näringslivets kommersiella lager och den inhemska produktionskapaciteten. Men de lagren är, även tillsammans, mycket begränsade. Nu visar också socialstyrelsens programplan för perioden 1982-1987 att uppbyggnaden måste bli mycket omfattande, om den skall kunna tillgodose de totala behoven under en långvarig försörjningskris och därför måste ske under en längre tid än programplaneperioden. Däremot kan krigsbehovet under vissa förutsättningar täckas under planeringsperioden. Det är också nödvändigt med en viss lagring av färdigprodukter, både för att vi också i krig skall ha tillgång till den speciella materiel som över huvud taget inte finns inom landet i dag och för att vi skall hinna ställa om industriproduktionen så att vi själva kan tillverka de nödvändiga produkterna. Den omställningsperiod som behövs för att vi skall nå en långvarig försörjningsförmåga kommer att variera mellan olika produkter, från enstaka månader till år. En fullständig omställning till inhemsk försörjning är troligen inte möjlig inom alla områden. Det betyder att vi behöver viss beredskapslagring av såväl färdigprodukter som råvaror och halvfabrikat. Dessutom behövs naturligvis beredskapslagring för att täcka behovet under omställningsperioden, till dess en egen produktion har kommit i gång. Målsättningen är självfallet att vi skall klara oss på inhemsk produktion. I försvarspropositionen har regeringen helt anslutit sig till försvarskommitténs uppfattning att den f.n. viktigaste åtgärden är att säkerställa sjukvårdens försörjning av sjukvårdsmateriel i kris och krig. De brister inom hälsooch sjukvården som försvarskommittén har pekat på har också behandlats i propositionen. Det gäller sjukvårdens skydd i krig, utbildning och ledning. Medelsberäkningarna för nästa budgetår följer också försvarskommitténs förslag. G Sedan 1981 har sjukvårdshuvudmännen ansvaret för ledningen av sjukvården i krig inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att sjukvårdshuvudmännen bör se sjukvården i krig som en naturlig uppgift i direkt anslutning till deras fredstida ansvar och verksamhet. För att kompensera deras merarbete har under 1970-talet en icke oväsentlig ökning av statsbidraget skett. Sjukvårdshuvudmännen erhöll 1980 ett dubbelt så stort statsbidrag i fasta priser som 1971. Denna ökning har skett successivt under 1970-talet, samtidigt som landstingen har fått ett utökat planeringsansvar. I kronor räknat rör det sig om 700 000 kr. 1971 och 3,7 milj.kr. i årets budget. Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar har regeringen föreslagit en tvåårig ekonomisk ram för programmet hälsooch sjukvården samt socialtjänsten i krig. Försvarskommitténs förslag innebar en femårig ekonomisk ram, jämnt fördelad över perioden, medan regeringen tog ställning för de första två åren. Det är dock fråga om samma årliga summa, nämligen 64 milj.kr. Som jag nämnde i början av anförandet, fastställdes ingen ekonomisk ram i 1977 års försvarsbeslut. Nu anser försvarsutskottet att nödvändiga ansträngningar inom hälsooch sjukvårdsområdet måste bäras upp av en fast planering. Det kan jag hålla med om. Försvarsutskottet har förordat att den femåriga ekonomiska ramen fastställs enligt försvarskommitténs förslag. Jag delar inte helt uppfattningen att fasthet i planeringen är detsamma som en på kronan fastställd ekonomisk ram för fem år framåt. Det pågår förhandlingar mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om deras medverkan i lagringen av sjukvårdsmateriel. Det pågår också en försöksverksamhet med beredskapslagring inom vissa landsting. Med hänsyn härtill ansåg regeringen det klokt att vänta med att ta ställning till anslagen för alla de fem kommande åren. Om man, som vi alla vill, skall ge landstingen ett eget ansvar för lagringen, är det rimligt att vänta något med att ta slutlig ställning till kostnaderna. Herr talman! Jag vill understryka att den summa jag har nämnt, och som utskottet i princip är ense med mig om, självfallet ger en god ledning för oss när det gäller både att satsa på beredskapslagring och att stärka insatserna för hälsooch sjukvården i krig. Vi tycks alla vara ense om att hälsooch sjukvården i krig är en viktig del av totalförsvaret. Låt mig tillägga att jag tycker det är glädjande att det faktiskt börjat bli debatt om sjukvården i krig. Det är på tiden att den kom i gång.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det faktiskt inte råder den enighet kring den här frågan som man skulle kunna tro. Det finns också inom Karin Ahrlands eget parti en oro för vad som kan hända på hälsooch sjukvårdsområdet i en krigssituation. Det kan man konstatera när man läser betänkandet om försvarspolitiken. Socialstyrelsen är definitivt inte med på det som nu presenteras för riksdagen. Jag är fortfarande orolig, som jag sade tidigare. Karin Ahrland säger att de brister försvarskommittén pekat på anges i propositionen. Men jag litar inte riktigt på försvarskommittén därvidlag. Jag tror inte att den riktigt har klart för sig hur det ser ut inom vårdområdet. Som mycket riktigt har påpekats, har man gått över till stordrift. Man har gått över till engångsartiklar, helt i profitintresse, för att rationalisera. Det är väldigt svårt att gå tillbaka, och det gäller inte bara sjukvårdsområdet utan en rad andra områden. Man har helt enkelt avskaffat möjligheten att använda flergångsartiklar. Det kommer att ta åratal, för att inte säga decennier, att reparera den typ av stordrift som man nu gått in för. Man kan också vad gäller ABC-stridsmedel och kärnvapenkrig — nu talar jag också om kärnvapenkrig långt ifrån Sverige — konstatera att hälsooch sjukvården rent ut sagt inte har någon beredskap. Det har, som jag framhöll tidigare, läkare för fred konstaterat. ABC-stridsmedel har egentligen ingen analyserat tillräckligt, inte ens socialstyrelsen. Det tycker jag är skrämmande. Därför har vi krävt mera anslag. Vi har krävt det som socialstyrelsen har angivit som ett minimum. Jag tycker fortfarande att de behövs. Dessutom tycker jag att det är så oerhört litet i förhållande till den övriga försvarsbudgeten. Med tanke på de perspektiv som t.ex. Peter Watkins filmer ger behöver vi de pengarna.

Herr talman! Av vissa skäl har jag under de senaste åren intresserat mig en hel del för problemet hur man skall klara hälsooch sjukvården i krig. Jag sätter värde på att statsrådet Ahrland nu uttalar sitt intresse för saken och att hon vill arbeta för att vi skall få bättre beredskap på detta för totalförsvaret viktiga område.

Herr talman! Låt mig med tanke på den sena timmen säga att jag är verkligt glad över att socialdemokrater och moderater håller fast vid försvarskommitténs enhälliga förslag.
Herr talman! Nej, Per Petersson, det är ingen hemlighet för mig vad utredningarna har sagt. Jag tror att på den punkten är vi nog alla eniga. Till Eva Hjelmström vill jag säga att det väl ändå är ganska onödigt att börja tala om en oro för vad som skall hända. Jag tror att varenda svensk hyser oro för vad som skall hända om det blir krig. Det behöver vi inte tala om här. Låt mig säga bara några saker till. Regeringen har i sin proposition anvisat exakt den summa som försvarskommittén har angivit per år. Det betyder — och det bör man kunna förstå — att regeringen faktiskt är ense med försvarskommittén om vad man kanske kan kalla för ett minimum. Men samtidigt har vi i stor enighet gått in för att låta sjukvårdshuvudmännen ta ett ökat ansvar för planeringen på det här området, helt enkelt därför att vi också tror att vi får en bättre beredskap, om de myndigheter och organisationer som sköter sjukvården i fred får ett ansvar för den även i krig. Då är det rimligt att tala med landstingen och förhandla med dem om detta. Jag skall inte stå här och repliera på reservanterna, och vi har inte tid till det heller, men låt mig hänvisa både Per Petersson och Eva Hjelmström till den reservation som folkpartiets och centerns ledamöter har skrivit och som sannerligen inte går ut på att vi inte skall ha någon sjukvårdsberedskap i krig, men som anvisar andra vägar. Där finns också svar på Eva Hjelmströms bekymmer för all engångsmateriel. Får jag kanske på den punkten upplysa Eva Hjelmström om att redan i dag har man på svenska sjukhus att också i fredstid tänka om litet grand när det gäller engångsförbrukningsartiklar. Det är en fråga om ekonomi i sjukvården även i fredstid.
Herr talman! Först det här med engångsartiklarna. Jag är medveten om att man redan nu börjat fundera över att gå tillbaka till tidigare ordning — det gäller inte bara sjukhusen utan det gäller barnstugor och en rad andra områden — just därför att det visat sig att de multinationella bolagen gjort sig så stor profit på engångsartiklarna. Det hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse. Karin Ahrland säger att hon delar oron för vad som kan hända och tycker att jag inte behöver påminna henne om det. Men man bör åtminstone påminna kammarens ledamöter om vad som kan hända just med tanke på de njugga anslag som ges vad gäller hälsooch sjukvården i krigstid. Det är rimligt att man talar med landstingen om detta, och det är rimligt att landstingen får ett ökat ansvar. Javisst, men det är bara det att landstingen berövas miljard efter miljard, precis som kommunerna. Och då är det inte lätt för landstingen att uppfylla alla de krav som regeringen ställer på landstingen utan att över huvud taget ge några ekonomiska resurser,

Herr talman! Det sägs emellanåt att vi saknar en försvarspolitisk debatt i vårt land. Därför är det glädjande, även om riksdagen nu arbetar under en betydande tidspress, att konstatera att den långvariga debatt som vi nu för om inriktningen av den framtida säkerhetsoch försvarspolitiken vittnar om ett betydande intresse för försvaret, inte bara i riksdagen utan också bland massmedia. Det ger belägg för att vårt på allmän värnplikt uppbyggda försvar verkligen är förankrat och är en hela folkets angelägenhet. Mycket har ju sagts i den här debatten, och jag skall därför, trots att ämnet är av stor betydelse, bara helt kort kommentera ett par frågor. Genom bl.a. nedläggningar av fredsförband, samordningar av förband och funktioner på samma garnisonsort och betydande nedskärningar i centrala och regionala myndigheter har försvaret under en följd av år genomfört besparingar som är helt unika inom statlig verksamhet. De förslag till förändringar som riksdagen nu har att ta ställning till innebär på nytt betydande ingrepp i organisationen och stora personalminskningar. Det är åtgärder som motiveras av behovet att spara pengar inom fredsorganisationen. Det är därför anmärkningsvärt att förslagen då i så stor utsträckning fått styras av regionalpolitiska hänsyn, även om detta medför mindre besparingar än om hänsyn endast tagits till operativa skäl och med beaktande av utbildningsbetingelserna. Försvarsministern framhöll tidigare här i dag i sitt anförande att dessa regionalpolitiska hänsyn tillmätts stor betydelse, och det framgår också inte minst genom försvarsutskottets behandling av motioner rörande T1 i Linköping, motioner som understryker de ekonomiska fördelarna av att ha förbandet kvar liksom de operativa och utbildningsmässiga skälen för att ha ett terrängförband inom landets folkrikaste militärområde. Detta avfärdas av utskottet med att man förutsätter att överbefälhavaren och regeringen noga övervägt frågan, och utskottet anför vidare: ”Utskottet anser att fredsorganisationsförändringarna i Linköping, Skövde och Karlsborg måste ses i ett sammanhang. Med hänsyn till att de senare orterna är mer beroende av sina förband än vad Linköping är anser utskottet att de minsta olägenheterna uppstår vid en nedläggning av T 1.” Längre fram gör utskottet liknande avvägningar mellan Jönköping och Skövde. Det är ur många synpunkter olyckligt att de nu aktuella förändringarna i fredsorganisationen inte har baserats på rent militära och ekonomiska bedömningar — det hade då varit lättare att förankra besparingarna bland berörd personal och på berörda orter. Beträffande trängutbildning i Linköping konstaterar utskottet att överbefälhavaren planerar viss sådan inordnad i I 4/Fo 41. Detta är också i överensstämmelse med de önskemål som vi moderater på östgötabänken framfört i en motion, då vi utgått ifrån att förutsättningarna för att bevara T 1 inte längre förefanns. En trängenhet i Linköping ger möjlighet till fortsatt och inte minst för krigssjukvården värdefull samverkan med regionsjukhuset. Tyvärr framgår inte förslagets omfattning och innebörd närmare av utskottsskrivningen. Jag hoppas ändå att beslutet medger en enhet av tillräcklig storlek för att åstadkomma erforderlig utbildningseffekt. På flygsidan innebär förslagen i dag både föroch nackdelar. Det viktigaste är givetvis att regeringen och de borgerliga ledamöterna i försvarsutskottet kunnat enas om anskaffande av flygplanssystemet JAS. Till de negativa delarna hör att betydande oklarheter finns när det gäller bl.a. den fortsatta verksamheten på Malmslätt. Helt naturligt är det ur Linköpings synpunkt, bl.a. med tanke på sysselsättningsläget, värdefullt att riksdagen nu äntligen går att fatta beslut i denna mycket segdragna fråga. Nu är det dock inte sysselsättningsfrågan som är den avgörande, utan det måste naturligtvis även här vara de säkerhetspolitiska bedömningarna som fäller utslaget till förmån för en inhemsk utveckling och produktion av flygplan för det svenska försvarets behov. Kompetensen att inom Sverige utveckla och producera vapen och vapensystem är av avgörande betydelse för vår försvarsförmåga. Av tidigare erfarenhet vet vi att det inte är några problem att i fredstid köpa exempelvis flygplan utifrån. Men problemen blir helt annorlunda i en krigssituation. Då uppstår verkligen ”säljarens marknad”, och köparen får, i den mån han får köpa något alls, nöja sig med vad säljaren anser sig kunna avstå från. En talesman för vpk yttrade tidigare i dag att försvarsbeslutet skall ses i sitt historiska sammanhang. Det ligger mycket i det, och just därför är jag helt oreserverat för ett svenskt JAS. Inköpen av Capronioch Junkerplan under andra världskriget manar definitivt inte till efterföljd. Ur industripolitisk synpunkt är det helt naturligt av mycket stor betydelse om riksdagen nu beslutar om ett svenskbyggt JAS. Ett sådant beslut skulle bevara och ge möjlighet till vidareutveckling av det även ur internationell synpunkt unika teknologiska kunnande som finns inom svensk flygindustri. På såväl den militära som den civila flygsidan har Saab-Scania en framskjuten position. Detta framhölls också nyss i debatten av industriministern. Det är angeläget att understryka detta, då det finns de som ser försvarsindustrier uteslutande som en samhällsekonomisk belastning. Så är ju ingalunda fallet. Tvärtom har de försett och förser vårt försvar med inhemska produkter, och samtidigt tillför de den civila industrisektorn värdefull kompetens. Det måste — och det bör också betonas — vara betydligt lättare att i framtiden styra kostnadsutvecklingen för ett inhemskt projekt, även om däri ingår ett betydande inslag av utländska komponenter, än vid en utländsk anskaffning. Förändringar i valutakurserna, som ju har spelat så stor roll i dagens debatt, måste i det senare fallet få större genomslag. Med hänvisning till vad industriministern nyss sade om att av regionalpolitiska skäl lägga ut flygplansprojektet JAS till olika delar av landet, vill jag betona att det naturligtvis inte får innebära en fördyring av projektet. Talet om civil produktion inom Saab-Scania är också något mycket märkligt. Företaget har en enhet tillskapad för militär produktion. Det är på flygplanssidan som företaget har sin speciella kompetens, och det är på flygområdet som företaget har lyckats komma in på den civila sektorn. Alternativ produktion låter som om objekten bara var att ta ned från hyllan. I realiteten är det väl så att om det fanns stora och lönsamma industriprojekt, skulle de redan vara i gång vid det här laget. Låt mig helt kort också få göra en kommentar till de mycket märkliga turerna kring flygtekniska försöksanstaltens — FFA — hemställan om att få anskaffa en transsonisk vindtunnel. Den skulle vara ett viktigt komplement till FFA:s resurser för utveckling inom såväl den civila som den militära flygtekniken, inte minst för JAS-projektet. Det finns starka skäl för att vindtunneln anskaffas och stationeras till Bromma, där FFA ligger. En alternativ lösning skulle vara en stationering till Linköping, där Saab-Scanias flygdivision ligger. Anskaffningskostnaden torde vara i stort sett densamma på dessa orter. Regeringen, vars talesmän i olika sammanhang uttalar sitt intresse för industriell utveckling och forskning, överväger som alternativ stationeringsort för vindtunneln den ur många synpunkter förträffliga kommunen Luleå. Det är bara det att investeringskostnaden blir 30 miljoner högre, att anläggningen kommer att fordra en större organisation än vid samlokalisering till Bromma och att möjligheterna till inkomster torde minska, då Luleå inte ligger speciellt bra till för utländska utnyttjare. Jag har tidigare framfört mina betänkligheter mot regionalpolitik inom en redan alltför begränsad försvarsram. Detta gäller även för vindtunneln. Den bör naturligtvis ligga i anslutning till annan flygteknisk forskningsverksamhet och inte som en isolerad enhet. Jag delar på den här punkten alltså inte de av industriministern framförda synpunkterna.
Herr talman! Per-Olof Strindberg säger att det är ett märkligt tal om alternativ produktion. Men jag har aldrig hävdat att man från en dag till en annan omställer från militär till civil produktion. Det är därför som vi gång efter annan har krävt en planering och ett program för hur en sådan övergång skall gå till. Det är tydligen en svår pedagogisk uppgift att övertyga företrädare för de olika partierna om att mer än ett årtiondes försummelser inte kan repareras genom att samma försummelser upprepas. Nu tror ni att projektet JAS löser de allvarliga problemen. Det gör det inte alls, utan kravet på en planering för alternativ civil produktion är lika angeläget i dag som tidigare.
Herr talman! Jag måste säga att mottagligheten för pedagogik tycks vara rätt begränsad på flera håll. Jag har försökt att i olika sammanhang diskutera med Nils Berndtson och förklara hur Saab-Scania en gång i tiden kom till, dess ursprung i Svenska Aeroplan AB och de överenskommelser som gjordes med statsmakterna om att företaget i första hand skulle tillskapa flygplan för det militära försvarets behov. Det är den bakgrunden man bör ha klar för sig, men jag skall i denna sena timme inte gå in på en historisk debatt med Nils Berndtson.

Herr talman! Sveriges försvar bygger på den allmänna värnplikten, och det är därför viktigt att de sociala förmånerna under värnpliktstiden tryggar de värnpliktigas situation på ett sådant sätt att deras sociala situation inte är försämrad vid utryckningen. En undersökning om de värnpliktigas ekonomiska förhållanden som överbefälhavaren har arbetat med sedan 1978 har avslutats. Flera instanser har dock förordat att frågan om ett nytt förmånssystem utreds ytterligare. Försvarsministern har också i detta syfte tillsatt en kommitté med direktiv att senast den 1 oktober i år redovisa sina överväganden och förslag. Flertalet av remissvaren från myndigheter och organisationer angående överbefälhavarens undersökning av de värnpliktigas ekonomiska förmåner innehåller krav på att åtgärder snarast möjligt vidtas för att komma till rätta med vissa problem inom det nuvarande förmånssystemet. Försvarskommittén har också förordat vissa angelägna förbättringar i avvaktan på den tidigare nämnda utredningen. Det visade sig att de som hade svårast att klara ekonomin är de ensamstående värnpliktiga som har skaffat sig sin lägenhet kortare tid än sex månader före inryckningen, eftersom bostadsbidrag endast utgår till dem som har haft lägenhet sex månader eller längre. Vid besök på förbanden och samtal med konsulenterna har dessa bekräftat att det är en svår situation för många som stått länge i bostadskö att inte få bostadsbidrag. Det är bostadsbrist på många håll, och att då kanske behöva lämna sin lägenhet på grund av militärtjänst och därmed sammanhängande dålig inkomst skapar naturligtvis missnöje. Regeringen föreslår därför att den nuvarande sexmånadersregeln när det gäller bidrag till hyra försvinner fr.o.m.; den 1 juli 1982. Försvarsutskottet ställer sig bakom förslaget. Vidare föreslås en höjning av dagersättningen med 1 kr. i avvaktan på utredningens förslag. Ett starkt krav från de värnpliktiga är att dagersättningen successivt höjs till 30 kr. per dag. Varken regeringens eller oppositionens förslag når i:dag detta mål. Även i denna fråga måste vi avvakta utredningens förslag. Med hänvisning främst till den pågående utredningen är utskottet inte berett att tillstyrka en höjning av dagersättningen utöver regeringens förslag. Motionerna 2276 och 535 avstyrks därför i dessa delar. Övriga förslag till förbättringar redovisas i betänkandet, och jag hänvisar till detta. Ulla Ekelund tar i motion 2263 upp frivilligorganisationernas förmånssystem. Frivilligorganisationernas verksamhet är en så viktig del av vårt totalförsvar att den bör erhålla stöd från alla berörda myndigheter. De frivilliga försvarsorganisationerna inkl. hemvärnet engagerar i dag över 800 000 av vårt lands produktiva befolkning. Försvarsupplysning, rekrytering och utbildning är frivilligorganisationens uppgifter. Den frivilliga försvarsverksamheten skall tjäna totalförsvaret. Samordningen åvilar närmast överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med andra berörda myndigheter. Frivilligorganisationerna har en central samarbetskommitté. Dessutom finns regionala och lokala samarbetskommittéer. De största frivilligorganisationerna är hemvärnet, Röda korset och Riksförbundet Sveriges lottakårer, som med sina 60 000 medlemmar är den största kvinnliga frivilligorganisationen i Sverige. Samtliga frivilligorganisationer har en mycket stor betydelse för vårt totalförsvar. Förutom den direkta utbildning och övning som ges frivilligorganisationernas medlemmar sprids försvarsupplysning och samhällskunskap, övas solidariteten och stärks kamratskapet mellan skilda grupper och yrkeskategorier. Den insats frivilligorganisationernas medlemmar gör kan vi inte undvara i vårt totalförsvar. Den är värd allt stöd. Även i en kärv ekonomisk situation bör därför det ekonomiska stödet till frivilligorganisationerna behållas och även om möjligt förbättras. Förmånssystemet för frivilligtjänstgöring bör ses över i avsikt att skapa balans mellan olika kategorier av frivilliga. Det bör även skapas bättre förutsättningar för kvinnor att delta i frivillig utbildning och att avtalsbinda sig för tjänstgöring i krig. Likaledes bör möjligheten för anställda att få ledigt för att genomgå frivillig utbildning utan att förlora arbetsinkomst förbättras. I proposition 1981/82:102 säger 1978 års försvarskommitté att de frivilliga försvarsorganisationeras verksamhet är ett nödvändigt komplement till plikttjänstgöringen. Frivilliga åtaganden är av avgörande betydelse inte minst med avseende på insatsberedskapen. Försvarsministern delar kommitténs uppfattning och uttrycker sig på följande sätt: ”Jag delar kommitténs syn på betydelsen av frivillig personal och de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. Det frivilliga engagemanget är enligt min mening ett uttryck för den starka förankring försvarstanken har hos befolkningen. Jag delar försvarskommitténs uppfattning att förmånssystem, ledighetsregler samt möjligheten för kvinnor att erhålla utbildning och uppgifter bör ses över. Det torde få ankomma på regeringen att närmare fastställa formerna för en sådan översyn.” Statens avtalsverk och statstjänstemännens tre huvudorganisationer kom 1975 överens om bl.a. vissa ändringar i det allmänna avlöningsavtalet. Överenskommelsen innehåller bl.a. följande punkt: Motsvarande möjlighet att få tjänstledighet för frivillig utbildning med B-avdrag finns inte för kommunalt anställda. I förhandlingar 1980 framfördes kravet av såväl KTK som SACO/SR-K, men det gav inget resultat. Frivilligförsvarets betydelse ökar. Anslutningen ökar. Det är av stor vikt att medlemmarna bereds tillfälle att delta i utbildningen. Likhet bör råda mellan statligt och kommunalt anställda. Den enskildes möjligheter att delta i kurser under veckotid är beroende av bl.a. den ekonomiska ersättning som utgår. De skillnader som här finns mellan olika kategorier upplevs som orättvisa. Ersättningen borde vara lika oavsett vilken kungörelse som ytterst styr verksamheten. Olikheterna i förmånssystemet leder till negativa jämförelser som menligt kan påverka en organisations möjlighet att behålla avtalspersonal. Den positiva uppfattning som präglar statsmakternas syn på frivillig försvarsverksamhet borde komma till uttryck när det gäller att jämställa förmåner för frivilliga. Till följd av det stora antalet frivilliga, som genomför en mängd kurser och övningar, blir hanteringen av utbetalningar och kontroller omfattande och därmed kostnadskrävande. Även smärre justeringar i denna hantering skulle innebära avsevärda lättnader. Förutom de ekonomiska ersättningarna spelar också möjligheterna att få ledigt en stor roll. Under en följd av år har det arbetats för att kommunalt anställda skulle få samma rätt som statsanställda, men det har inte lyckats hitintills. Rekryteringen av frivillig personal till totalförsvaret anses av flera skäl ha stora värden och innebär också att statsmakterna inte behöver tillgripa fler eller mer omfattande pliktlagar. Det totåla behovet av personal är detsamma oavsett om personalen tillförs på pliktens eller frivillighetens väg. Förmåner av olika slag bör naturligtvis inte vara sämre för de frivilliga. Det är mycket glädjande att försvarsministern uttalar sig så positivt och att han är beredd att fastställa normerna för en översyn angående förmånssyn, ledighetsregler samt möjligheter för kvinnor att erhålla utbildning. Försvarsministern sade i sitt anförande att de frivilliga organisationernas verksamhet är mycket betydelsefull, och han utlovande att den föreslagna utredningen snarast skall tillsättas. Hälsooch sjukvården i krig bygger till stor del på de fredstida resurserna. Få länder har så goda sjukvårdsresurser som Sverige. Den medicinska tekniken och den materiella standarden inom sjukvården är hög, och personalen är välutbildad. Omstruktureringen och utbyggnaden av stora centralsjukhus och nedläggning av små sjukhus, typ länssjukhus, har dock inneburit att en utslagning medför mycket större skador än vid en jämförelse med sjukvården för 20 år sedan, då vi hade många små fungerande sjukvårdsenheter i länen. Operationer och avancerad medicinsk vård kunde utföras på fler ställen än en eller två platser i ett län. Glädjande nog har landstingen under senare år prioriterat utbyggnaden av hälsocentraler, där en mycket stor procent sjukvård kan bedrivas. Vid en väl fungerande hälsocentral kan drygt 90 96 av de sjuka behandlas och behöver ej transporteras till centralsjukhuset. Detta innebär naturligtvis en resursförstärkning av sjukvården i händelse av en krigssituation i vårt land. Den moderna sjukvården i dag baseras mycket på engångsmateriel, och det känns oroande att så mycket importeras och är materiel som tillverkas av oljeprodukter. Jag tänker då på plast. Injektionssprutor och kanyler — spetsar — är viktiga materiel som vi ganska snabbt blir utan i händelse av en avstängning vad gäller import till Sverige. Jag har nyligen läst en artikel där det konstaterades att nyutexaminerad vårdpersonal inte kan använda glassprutor vid injektionsgivning. Det är naturligtvis viktigt att det i utbildningen ingår användning av flergångsmateriel, så att kunskapen finns om behovet skulle uppstå. Den materiel som finns kvar för flergångsbruk är det viktigt att vi förvarar väl och att användningssätt och vård av materielen hålls levande. De svårigheter som föreligger i dag är sjukvårdshuvudmännens begränsade möjligheter att hålla stora lager. Det kan variera mellan två veckor och två månader. Ett mycket viktigt beslut som fattades av riksdagen är att sjukvårdshuvudmännen från den 1 juli 1981 har ansvaret även för planering av sjukvården i krig och lagerhållning. Det är naturligt att den bästa planeringen alltid sker så nära vårdnadsstället som möjligt. En annan viktig del i en fungerande sjukvårdsorganisation är transporterna. Varje landsting och sjukvårdsförvaltningsområde har sina ambulanser anpassade för fredsbehov. Dessa resurser är helt otillräckliga i en krigssituation. Transportorganisationen bör enligt försvarskommittén byggas upp med de fredstida resurserna som kärna. Det är viktigt att huvudmannaskapet snarast fastställs och att räddningstjänstkommittén snarast lägger fram ett förslag. Herr talman! Jag delar helt utskottets åsikt att det är angeläget att försörjningen med sjukvårdsmateriel prioriteras och att de övriga frågor som jag tagit upp åtgärdas. Vi har en bra sjukvård i fred, men i en krigssituation krävs ytterligare åtgärder.

Herr talman! Eivor Nilson åberopade överbefälhavarens undersökning om de värnpliktigas ekonomiska förhållanden. Jag hänvisade till denna i mitt anförande i går. Undersökningen visar klart att värnpliktsförmånerna ligger på en alldeles för låg nivå. Den visar också att många värnpliktiga måste låna för att klara sin ekonomi under värnpliktstiden. Utredningen visar dessutom att de värnpliktigas 30-kronorskrav är realistiskt. Våra ledamöter i försvarskommittén ställde sig också bakom det kravet, och vi har följt upp det i vår partimotion. Därför behöver man alltså inte avvakta förmånskommitténs förslag för att fastställa den nivån för de värnpliktigas ersättning. Det skulle tvärtom vara bra om riksdagen ställde sig bakom detta krav och gjorde ett sådant uttalande — det skulle vara en bra vägledning för den kommitté som arbetar. Och detta kan man alltså göra genom att bifalla reservation 12. Vi har vidare sagt att även om vi ställer oss bakom kravet på 30 kr. kan vi inte ta alltsammans på en gång, utan vi bör göra en lyftning av värnpliktsförmånerna i etapper, framför allt beträffande dagpenningen. Att komma med ett förslag om en höjning på 1 kr. är närmast en förolämpning mot de värnpliktiga — det motsvarar ju inte ensinflationen. Vi föreslår därför att man i den här etappen lyfter dagpenningen med 4 kr., alltså 3 kr. mer än regeringens förslag, och sedan tar det andra i kommande etapper.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg påtalar att socialdemokraterna i sin partimotion har tagit upp kravet på 30 kr. Jag är mycket väl medveten om det, och jag vet också att herr Svartberg är väl medveten om att den kommitté som arbetar kommer att lägga fram förslag i oktober. Kommittén arbetar mycket fort, och eftersom Karl-Erik Svartberg själv deltar i arbetet förmodar jag att han vet att direktiven också innebär att man successivt skall arbeta fram ett förslag om att komma fram till 30 kr. I utredningen arbetar man inte bara med en fråga, utan det kommer att bli cen paketlösning som kommer att förbättra de värnpliktigas situation. Jag tycker nog att vi har tid att vänta de månader som är fram till den 1 oktober.
Herr talman! Jag känner inte till att direktiven direkt pekar ut att vi skall hamna vid 30 kr. — då borde ju försvarsministern ha kunnat påpeka det direkt. Däremot vet jag, Eivor Nilson, att det står i direktiven att kommittén bör inrikta sitt arbete så att dess huvudförslag till nytt förmånssystem i stort sett ligger inom nuvarande kostnadsram för värnpliktsförmåner. I mitt anförande i går tillät jag mig säga att i så fall kommer det att bli fattigt för de värnpliktiga även framöver — det finns ju som bekant inte mycket förmåner att omfördela för de värnpliktiga. Totalt har de värnpliktiga en mycket stor brist i sin ekonomi under värnpliktstiden, och det är därför man behöver lyfta förmånerna. Det framgår mycket klart om man läser vår partimotion och tar del av de värnpliktigas yrkanden osv.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som här har tagits upp. Den allmänna värnplikten är grundläggande för det militära försvaret och för vårt folkförsvar, och det är en angelägenhet av stor vikt att vi kan ge de värnpliktiga sådan ersättning att de slipper att göra alltför stora uppoffringar — därom är vi överens. Den socialdemokratiska motionen innebär — om jag förstått den rätt — inte att man under femårsperioden skall komma upp till 30 kr. i den direkta dagpenning som betalas ut. Socialdemokraterna menar att man skall kunna utforma ett förslag som innebär att värdet av de sammanlagda förmånerna per dag blir 30 kr. Några ord om det nuvarande läget: F. n. utgör naturaförmånerna inkl. reseförmånerna för de värnpliktiga under grundutbildning ca 70 96 av de sammanlagda värnpliktsförmånerna. Dagersättningen har ökat med 100 96 från 1975 83. Jag vill med detta inte säga att det har varit tillräckliga höjningar. Det är klart att vi alla önskar att kunna gå längre. Men ersättningen har alltså ökat med 100 96 från 1975 83. Prisutvecklingen under samma period beräknas bli ungefär lika stor. Det genomsnittliga basbeloppet för 1975 83 bli ca 19 400 kr., dvs. 100 26 högre än 1975/76. Alltså har dagersättningen i stort följt prisutvecklingen. Anledningen till att vi inte går längre när det gäller att höja värnpliktsförmånerna i år är, som Karl-Erik Svartberg väl känner till, att vi har tillsatt den s.k. värnpliktsförmånskommittén. Vi menar från regeringens sida att det är rimligare att först avvakta kommitténs förslag, och därefter, när kommitténs förslag har lagts fram, ta ställning till förmånernas nivåer, ökningstakt och fördelning på olika förmånsslag. Några mer genomgripande åtgärder såvitt avser dagersättningen bör därför enligt min mening inte vidtas förrän kommittén har presenterat sina förslag. Vi vet att kommittén har en bra sammansättning, och vi avvaktar med förtroende dess arbete.

Herr talman! Jag vill bara informera försvarsministern om att vårt förslag är inriktat på 30 kr. Förslagets mening är inte att vi skall väva ihop alla värnpliktsförmåner för att sedan nå ett tak på 30 kr. Vi har resonerat utifrån 30-kronan, men vi har också, för att gardera öppningar, sagt att om vi i resonemang med de värnpliktiga finner att de vill avstå någon krona av dessa 30 till någon annan del inom värnpliktsförmånssystemet skall vi vara öppna för det. Det är förklaringen till att vi har givit vårt förslag den formuleringen. Men målsättningen för oss är alltså 30 kr. i dagpenning. Det finns ekonomiska undersökningar som klart visar att behovet finns där, att kravet är realistiskt. Vi behöver inte diskutera det mera. Men eftersom försvarsministern gick upp i debatten, vill jag gärna ha ett klargörande av direktiven. Det står så här: Kommittén bör inrikta sitt arbete så att dess huvudförslag till nytt förmånssystem i stort sett ligger inom nuvarande kostnadsram för värnpliktsförmåner. Är det riktlinjerna som vi har att arbeta efter? Det talas visserligen i följande mening om att vi i översiktlig form bör kunna redovisa förslag inom andra kostnadsramar, men det ser jag mer som en undanglidande manöver.
Herr talman! Vi försöker numera i allt kommittéarbete göra upp en mall för att kommittén skall försöka hålla sig inom de ramar som finns. Det hänger ihop med vårt ekonomiska läge. Den här kommittén har givetvis, liksom andra kommittéer, frihet att lägga fram vilka förslag som helst. Anledningen till att jag tolkade socialdemokraternas förslag så som jag gjorde är skrivningarna i slutbetänkandet från 1978 års försvarskommitté, betitlat Totalförsvaret 1982-1987. Där står på s. 113: ”De socialdemokratiska ledamöterna anför ——- Ramen bör uttryckas så att målet skall vara att under den kommande S5-årsperioden nå upp till en förbättring av förmånerna som motsvarar en dagersättning om 30 kronor om dagen. Denna förbättring kan dock läggas ut även på andra förmåner, t.ex. utryckningsbidrag och bostadsförmåner. Försvarskommittén utgår från att den nya utredningen arbetar snabbt och att dess arbete också innefattar en prövning av värnpliktsresesystemet.”
Herr talman! Jag håller mig naturligtvis till vår partimotion. Det är den som är avgörande för försvarsutskottets ställningstagande, och det är den vi diskuterar i dag. Sedan konstaterar jag att jag inte fick något konkret svar på frågan om värnpliktsförmånerna och den omfördelning som skall göras. Det var allmänna riktlinjer för kommittéarbete, sade försvarsministern. Vidare konstaterar jag än en gång, som jag gjorde i går, att man mycket väl kan binda sig för en kostnad på 26-30 miljarder under de närmaste 30 åren, men man kan inte tänka sig att göra ett uttalande om en höjning på sikt till 30 kr. i dagpenning för de värnpliktiga eller 4 kronors ökning för nästa år — därför att det skulle binda en utredning om de värnpliktigas ekonomi. Detta är ganska fantastiskt, herr talman!
Herr talman! Karl-Erik Svartberg nämner här att man är beredd att binda sig för 26-30 miljarder. Jag föreställer mig att han avser JAS-projektetäven om han tycks tala om ett annat JAS-projekt än det regeringen talat om här i kammaren. Förslaget om detta projekt har föregåtts av noggranna beräkningar och utredningar. Så blir fallet även beträffande värnpliktsersättningarna. Jag föreställer mig att jag — när jag har erfaret folk i kommittén — inte här behöver göra några ytterligare påpekanden utöver dem som finns i direktiven.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 18 finns det tre frågor som ur sörmländsk synvinkel är av särskilt intresse. En är försvarsministerns anmälan om hur civilförsvarets framtida utbildningsorganisation bör utformas. För ungefär två år sedan behandlade vi här i kammaren frågor om civilförsvarsskolan i Katrineholm. Det fanns då ett förslag om att den skulle läggas ned. Riksdagen sade nej till det förslaget i avvaktan på omfattningen av utbildningsbehovet i framtiden. Försvarskommittén har, med hänvisning till viss osäkerhet om utbildningsbehovet, föreslagit att man t. v. skall behålla Katrineholmsanläggningen. Det vittnar om, tycker jag, att det var ett klokt beslut riksdagen fattade 1980. Försvarsministern räknar med att det inom något år finns underlag för att kunna ta slutlig ställning till om civilförsvarsskolan i Katrineholm behövs på längre sikt. Enligt uppgifter i utskottet kan det ta betydligt längre tid att eliminera den här osäkerheten, men oavsett vilken tid det tar är det ur både civilförsvarets och ur regional synpunkt värdefullt att man ger sig tid att grundligt utreda behovet av utbildningsenheter innan ett slutligt beslut faitas. Den andra frågan är utskottets behandling av motion 1981/82:2282 av Olle Svensson och Svante Lundkvist, där motionärerna vill att fortifikationsförvaltningen i större utsträckning skall utföra sina arbetsuppgifter med egen personal och till en mindre del anlita konsulttjänster. Vid föregående riksmöte avslogs en liknande motion med motiveringen att försvarskommittén skulle pröva frågan. Någon sådan prövning har inte skett i kommittén, och frågan behandlas heller inte i försvarspropositionen. Utskottet föreslår avslag även på motion 2282 men påminner om att syftet med utlokaliseringen var att ge sysselsättning och förstärka strukturen i berörda orter. Enligt utskottets mening bör det därför på sikt vara möjligt att ersätta vissa konsulttjänster med fast anställd personal. Vidare anför utskottet, och det uppfattar jag som en skärpning av motionskravet: ”Fortikationsförvaltningen bör — i den mån konsulter måste anlitas — eftersträva en lokal upphandling av konsulttjänster för lokalt anknutna arbetsuppgifter.” Jag anser att utskottet därmed behandlat motion 2282 på ett positivt sätt. Den tredje fråga jag vill beröra är förslaget i Anita Perssons och min motion 2199 om att flytta arméflygskolan från Brandholmens flygplats i Nyköping till f. d. F 11 på Skavsta. Enligt överbefälhavarens planering skall arméflygskolan flytta till Malmslätt senast år 1988. Utskottet anser i likhet med försvarskommittén och chefen för försvarsdepartementet att ett ställningstagande till arméflygskolans flyttning bör anstå. Det är inte rimligt, anser utskottet, med ytterligare en flyttning under 1980-talet. När riksdagen fattade beslut om F 11:s nedläggning beslutade riksdagen också att Nyköping skulle kompenseras för de arbetstillfällen som gick förlorade genom nedläggningen. Det är väl osannolikt att någon regering vill fatta beslut om att dra bort ytterligare statlig verksamhet från Nyköping innan sådan kompensation kommer till stånd. En förutsättning för detta är att det företag som nu ”servar” arméflygskolan får fortsätta med denna verksamhet ännu ett antal år. Utskottets skrivning ger enligt min mening möjlighet att, om förutsättningar för flygverksamhet på Skavsta skapas, flytta arméflygskolan till Skavsta under en övergångsperiod på ca fem år eller till den tidpunkt då överbefälhavaren anser att arméflygskolan i sin nuvarande form skall upphöra. På detta sätt skulle man undvika en stor kapitalförstöring och samtidigt kunna ge arméflygskolan goda möjligheter för dess verksamhet. Dessutom undviker man att staten investerar i annars nödvändig upprustning av Brandholmens flygplats. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska gruppreservationerna med Eric Holmqvist som första namn och i övrigt till utskottets betänkande.